Inledningsvis vill jag med tillfredsställelse konstatera att det såvitt jag kan komma ihåg aldrig tidigare har rått en så stor samstämmighet i utskottet när det gäller budgetanslagen som framgår av årets utskottsbetänkande. Det är ett nästan helt enigt utskottsbetänkande. Det tyder på, vilket flera talare har varit inne på, att utskottet verkligen ställer upp för järnvägen. Men trots denna samstämmighet följer detta betänkande samma gamla mönster som tidigare, vilket innebär att en rad reservationer har fogats till betänkandet, speciellt från två partier. I dessa reservationer krävs det bl.a. att riksdagen skall gå in och detaljstyra både SJs och banverkets verksamhet. Att det sedan kostar en massa pengar som inte finns tycks inte bekymra reservanterna det minsta. Låt mig bara nämna några exempel på de krav som framförs för nästa budgetår. Det krävs en ökad satsning från staten på sydostkustbanan, Blekinge kustbana, bandelen Mjölby— Hallsberg, Bohusbanan, NKIJ-banan, Dellenbanan, Västerdalbanan, Inlandsbanan och Bothniabanan. Det är bara några exempel på projekt som reservanterna kräver att staten skall satsa pengar på. Detta kräver reservanterna utöver de 4 400 milj.kr. som riksdagen anvisar till banverket. Jag har inte orkat räkna ut den totala kostnaden för miljöpartiets och vänsterns reservationer. Herr talman! Som vanligt har det även i år väckts en rad enskilda motioner i vilka det krävs upprustning av enskilda banor, flera tågstopp och föränd ringar i stomnätet. Även en rad servicefrågor tas upp. Jag vill peka på att riksdagen år efter år har uttalat att man inte går in och lägger sig i frågor som riksdagen tidigare delegerat till SJ eller banverket. Detta beror inte på att vi i utskottet är nonchalanta mot motionärerna eller på att vi tar lättvindigt på dessa motioner, utan utskottets ställningstagande beror uteslutande på att det skulle skapas en helt omöjlig situation om riksdagen skulle detaljstyra olika investeringar, t.ex. styra tågstopp, tågledning och tågdrift. Till skillnad från vissa deltagare i denna debatt tror jag att motionärerna begriper detta, på samma sätt som jag begriper varför motionärerna väcker sina enskilda motioner. Jag vill i korthet kommentera ett par reservationer. Folkpartiet återkommer pliktskyldigast med krav på bolagisering och privatisering av järnvägen. Centern har däremot skrivit en mer svårbegriplig reservation. Centern anser att SJ och banverket har så begränsade resurser att de inte klarar av att göra nödvändiga totalbedömningar. Därför vill centern att det tillsätts en parlamentarisk utredning. Jag anser däremot att Sveriges samlade expertis i banverket och SJ är fullt kompetent att göra de nödvändiga järnvägsbedömningarna. Jag yrkar avslag på både folkpartiets och centerns reservationer. Folkpartiet och centern får avvakta den utvärdering av hela SJ-koncernen som skall göras 1992. Jag vill sedan säga några ord om ersättningen till godstrafiken. I detta sammanhang känner jag plötsligt igen moderaterna, eftersom de kräver ett lägre anslag. Jag tror nämligen att det är första gången som jag har sett en moderat som har pläderat för väsentligt högre anslag än regeringen har föreslagit. Samtidigt vill miljöpartiet höja anslaget när det gäller godstrafiken med 200 milj.kr. Låt mig redan nu klart slå fast att godstrafiken är ett bekymmer för SJ. Det var därför som riksdagen 1988 fattade beslut om att bidraget till godstrafiken skall användas bl.a. till att utveckla nya transportlösningar, t.ex. kombitrafik, systemtransporter och moderna vagnslastvagnar. Därför bör man åtminstone inte under denna period fram till 1992 röra bidraget till godstrafiken. Trots att det finns två reservationer till betänkandet om utveckling av godstrafiken är utskottet i allt väsentligt helt enigt när det gäller synen på godstrafikens utveckling. Men en sak som är viktig i betänkandet är att utskottet slår fast att SJ fortsättningsvis mer utförligt skall redovisa för riksdagen hur medlen till godstrafiken används. Utskottets påpekande är ganska viktigt. Herr talman! Banverket kommer under nästa budgetår att få disponera 4400 milj.kr. för sin verksamhet. Det är det största belopp som riksdagen någonsin har anvisat till infrastrukturen. Det innebär en mycket kraftig höjning jämfört med innevarande år. Ett enigt utskottsförslag innebär också i det närmaste en fördubbling av nybyggnadsanslaget jämfört med årets anslag. En sådan kraftig ökning av ett investeringsanslag går, enligt mitt sätt att se, mycket väl att försvara i och med att riksdagen under 1988 fattade beslut om att bilda banverket. Banverket har nu väl genomarbetade projekt. Därför kan dessa 1200 miljoner användas till investeringar där de gör mest nytta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det innebär enligt min uppfattning att satsningen på västkustba nan kan fortsätta och t.o.m. intensifieras. Det är nämligen en av de mest prioriterade satsningarna. Herr talman! Jag vill även understryka det som utskottet är enigt om — det är bara moderaterna som har en annan uppfattning — nämligen att man redan nu talar om att banverket för sin verksamhet nästkommande budgetår kan räkna med ett investeringsanslag på 1 500 miljoner. Det är en ganska ovanlig markering från ett uskott, men detta visar ändå att utskottet tar allvarligt på järnvägsfrågorna och att utskottet, som någon tidigare har sagt, ser fram emot ett fint decennium för järnvägen under 90-talet. Jag yrkar därmed än en gång bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Rune Johansson använder tricket, vilket även några andra talare har gjort i dag, att han lägger ihop de pengar som skall gå till nyinvesteringar till banverket — och som är det som vi mest diskuterar när vi talar om behovet fram till år 2000 — med pengar som skall gå till vidmakthållande och drift, som det heter. Och då låter det ganska bra. Vad det handlar om, Rune Johansson, är att om denna summa jämförs med att nästan ingenting, eller mycket litet, har skett sedan andra världskriget, vilket Roy Ottosson var inne på tidigare, är det klart att detta kan vara anmärkningsvärt. Men om man ser på de stora behoven på mellan 60 och 92 miljarder, för att använda samma summa som SJ, så finns det ju inte en chans att klara av detta.

Jag vill använda någon minut av den tid som återstår till att försöka få Rune Johansson att berätta litet grand vad som har hänt inom SJ och banverket sedan det stora trafikpolitiska beslutet 1988. Som tidigare anställd inom SJ förmodar jag att Rune Johansson har vissa kontakter med dem som är aktiva i dag som järnvägsmän och järnvägskvinnor både fackligt och på annat sätt, kanske inte minst med dem som är partikamrater. De järnvägsanställdas sektion hade ett möte där det konstaterades märkliga ting som inte har nått ut särskilt mycket till allmänheten. För det första säger man att SJ tyvärr inte har gått med vinst, som det har påståtts. Stig Larsson har framstått som den stora räddaren. Tvärtom handlar det om förlust, och jag vill att Rune Johansson kommenterar detta. Hur är det egentligen med sifferexercisen? För det andra handlar det om den rädsla som de järnvägsanställda känner och den ilska de har visat därför att privatiseringar väntar bakom hörnet, då storbolagen får chansen att äga och driva stomjärnvägsbanor i det här landet. Kan Rune Johansson ge ett klart besked? Var står Rune Johansson själv? Står han på samma sida som sina f.d. arbetskamrater som inte vill överlämna denna värdefulla nationella egendom i Sverige till privatkapitalet?

Herr talman! Rune Johansson undrar över vår reservation om en parlamentarisk utredning. Jag tycker att debatten här har gett belägg för att det finns ett sådant behov. Vi är inte alls eniga om behovet av 40 miljarder. Det är ändå så att experterna både inom SJ och inom banverket är helt klara i sin uppfattning om att det behövs betydligt mer än de 11 miljarderna. Jag kan se i ett tidningsurklipp från den 1 juni att en av medarbetarna inom banverket säger att man med minst 20 miljarder i stället för 11 har hela banan dubbelspårig vid sekelskiftet. Det gäller alltså västkustbanan. Till sekelskiftet! Det är alltså år 2000, om tio år. Först då skall man kunna köra, som jag har redovisat förut, med tåg på ett dubbelspår mellan Göteborg och Malmö. Under den tiden ökar biltrafiken och flygtrafiken. Vi kunde i stället med dels pendeltåg i regionen, dels snabbtåg till Malmö avveckla en del av biloch flygtrafiken. Det är mycket som talar för att pengarna behövs. Sedan tycker jag att det är litet underligt när Rune Johansson nästan är stolt över att kunna säga till banverket att det får 1,5 miljarder. Det stämmer inte på något sätt. Det skulle alltså vara fråga om 15 miljarder under en tioårsperiod. Alla resonemang här i dag har visat att det är helt andra summor som det handlar om. Det är inte fråga om att skriva historia, utan det är bara att se sanningen i vitögat: Vad behövs det framöver för att vi skall kunna få en vettig järnvägspolitik här i landet? För min del är jag säker på att 40 miljarder är för litet, men vi kan åtminstone börja med det. Och då kunde vi ha en parlamentarisk utredning. Rune Johansson kommenterade detta att en del av vänsterpartisterna har reserverat sig i fråga om olika bandelar. Men ta då bandelen Mjölby-Hallsberg. Vem har skrivit en av motionerna på denna punkt? Jo, en socialdemokrat. Jag minns så väl när vi diskuterade länsbolagen för några månader sedan att man betonade hur viktigt det är att en sådan bana finns.

Herr talman! Rune Johansson uppehöll sig ganska mycket kring frågan om detaljstyrning. Jag kan hålla med om att det inte är bra om riksdagen detaljstyr vilka investeringar som skall göras här och där vare sig det gäller järnvägar eller vägar. Det är ganska självklart. I förhållande till alla de förslag som har lagts fram motionsvägen är det väldigt få reservationer till detta betänkande. De flesta av dessa gäller principiellt viktiga projekt. Jag lyfte fram några av dem i mitt tidigare anförande, t.ex. utbyggnaden av Bothniabanan och södra ostkustbanan. De är mycket dyrbara projekt som kan motiveras från regionalpolitiska utgångspunkter. Där handlar det alltså om en medveten strategi från statens sida, att man vänder på en viss utveckling. Då kan det vara motiverat, tycker jag, att riksdagen får göra så. Reservationerna kan ses som uttryck för det missnöje som finns utbrett i tydligen de flesta partier med de alltför låga satsningarna på järnvägstrafiken. För att uttrycka detta missnöje konkret och tydligt väcker man motioner, reserverar sig, voterar och markerar för att visa att man verkligen vill satsa på vissa delar av järnvägssystemet. Det är synd att inte alla dessa människor i riksdagen inser att man måste göra så över hela landet om det skall vara konsekvent och riktigt, och att man inte bara slår vakt om den stump man har hemmavid. Jag tycker att en del av reservationerna konkretiserar problematiken. Det visar sig, precis som flera andra talare har sagt här tidigare, att dessa satsningar är oerhört angelägna. Satsningen på NKIJ-banan är exempelvis mycket angelägen. Det är egentligen en skandal att regeringen inte redan har tillsett att pengarna kommit dit. Därför kan det vara befogat att riksdagen gör en markering. Det påstods att vi inte skulle ha kostnadstäckning för de anslagshöjningar som vi föreslår. Vi har tidigare redovisat att vi har det i budgeten. På längre sikt kan man tänka sig en annan finansiering, t.ex. med sådana järnvägsobligationer som vi diskuterat tidigare i dag. Påståendet att vi inte skulle ha täckning för de 2,5 extra miljarder till investeringar i järnvägen nästa år som vi utgick ifrån är fel. Det är bara att läsa innantill; vi har budgeterat det. Det innebär naturligtvis att vi håller igen på andra områden.

Herr talman! Jag har inte så mycket att säga om det inlägg som Rune Johansson gjorde. Jag tycker att det var ett lugnt och sakligt inlägg, delvis filosoferande kring järnvägspolitiken. Men det var på ett område som jag kom att reagera, och det var när Rune Johansson skulle beskriva innehållet i vår reservation 5. Rune Johansson tyckte att vi hade väckt motionen pliktskyldigast. Det handlar om resursbehoven under 90-talet. Nej, Rune Johansson, den motionen har vi inte väckt pliktskyldigast. Vi har visserligen drivit frågan under en följd av år. Möjligen kan man säga att vi har varit plikttrogna och fortfarande inser att problematiken inte är löst. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare i mitt inlägg, nämligen att jag tycker att ett av de mest glädjande besked som kom från kommunikationsministern var att socialdemokraterna nu börjar acceptera avgiftsfinansieringens alternativ. Det glädjer oss mycket. Man kan med rätta konstatera att vi från folkpartiet drivit denna fråga under en följd av år, och när den nu ger resultat kan vi glädjas över, Rune Johansson, att vi i stort sett är eniga, frånsett vänsterpartiet och miljöpartiet, om finansieringsformerna. Jag tror att t.o.m. miljöpartiet nu har ställt upp.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på den första replikomgången vill jag fortfarande påstå att det råder stor samstämmighet i utskottet vad gäller järnvägsfrågorna. Jag skall ge Viola Claesson ett besked — om hon har tid att lyssna. Jag är inte beredd att på stomnätet släppa in privata åkare. Det är ett klart besked. Om det däremot är fråga om att bygga en ny järnväg, som exempelvis Arlandabanan, kan vi ta upp till diskussion vem som skall driva trafiken. Behovet av investeringar i järnvägsnätet har tagits upp flera gånger — det verkar vara huvudtemat. Jag skall gärna tillstå att behovet är större än de 10 miljarder under tio år som vi har föreslagit. Problemet är bara att det inte finns pengar. Via budgeten går det inte att få fram mera pengar. Därför är vi öppna, Hugo Bergdahl, för att titta på en alternativ finansiering. En sådan tillsammans med infrastrukturfonden tror jag gör att vi kommer att få fram en bra bit mer än 10 miljarder under de närmaste tio åren. De 65 miljarder som vpk och miljöpartiet påstår sig ha täckning för tror jag inte ett dugg på. Jag tror ni inbillar er att ni att har mångdubbelt mer än de pengar som ni nu tror att ni har. Ni glömmer bort att när de skall användas är de bara värda en bråkdel av vad de hade varit nu om ni hade haft dem — men det har ni inte!.

Herr talman! Det kanske är svårt att räkna. Det här med ekonomi kan tydligen ha sina sidor, åtminstone för Rune Johansson. Vi lägger inte fram förslag om ökade utgifter om vi inte har täckning för dem. Det är en enkel grundprincip vi följer, och jag hoppas alla andra följer den också, annars blir det trassligt i längden. Det är bara att läsa innantill, om man nu orkar, och se hur vi finansierar våra förslag, När det gäller de 65 miljarderna, som alltså ligger tio år framåt i tiden, har vi naturligtvis inte detaljbudgeterat för så lång tid framåt. Det har inget parti gjort. Det vore naturligtvis befängt att kräva någonting sådant. Det blir naturligtvis mera översiktligt och ungefärligt hur man skall klara den saken. Vi täcker utgifterna för ett par tre år framåt i tiden i stöten i våra beräkningar. Jag skulle också vilja tillägga att miljöpartiet inte deltog i 1988 års trafikpolitiska beslut. Vi hade då ännu inte kommit in i riksdagen, Vi känner oss naturligtvis inte heller bundna att vänta på den utvärdering som kommer 1992 med anledning av det beslutet. Det kan möjligen förklara att vi går mera rakt på sak när det gäller satsningarna här. Jag vill också säga att infrastrukturens betydelse när det gäller trafiken och samhället som helhet i en lång rad aspekter nog inte kan överskattas. Vi ser jui dag runt om i landet hur otroligt viktiga kommunikationerna är. Bygger man en bra infrastruktur får detta oerhört stor betydelse för mycket lång tid framåt. Just järnvägar är en långsiktig investering. Det är synd att detta skall behöva vägas emot väldigt kortsiktiga budgetsiffror här i riksdagen. Man behöver bara jämföra dessa 65 miljarder med att svenskarna köper nya bilar varje år för ca 45 miljarder. Då förstår man kanske att det inte är så våldsamt stora pengar vi föreslår, om man sätter in dem i sitt rätta sammanhang.

Herr talman! Jag tycker nog att det är hederligare att göra som bl.a. vi i vpk gjort i våra motioner och i debatten. Vi försöker få ett svar av socialdemokraterna, vare sig det är kommunikationsministern eller föredragande Rune Johansson, om de t.ex. är beredda att ta ut en särskild infrastrukturskatt från de vinstrikaste bolagen i Sverige, Men det går inte att få besked på den punkten, Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att den vägen vågar man definitivt inte gå. Däremot, som jag påpekade tidigare, är man beredd att avgiftsbelägga privatpersoners resor till och från arbetet, om dessa t.ex. skall passera de vägar som kanske i framtiden kommer att ägas av t.ex. Antonia Ax:son Johnson, Svenska vägföreningen osv. Det är samma sätt att öka klassklyftorna i trafikpolitiken som på alla de andra områdena. Det låter bra att Rune Johansson ändå ger ett besked i riksdagen, som naturligtvis vidarebefordras till dem som är anställda inom statens järnvägar och banverket och tillhör Statsanställdas förbund. Han säger att de stomjärnvägsbanor som i dag finns definitivt inte skall kunna övergå i privat ägo. Jag hoppas att Rune Johansson står för det i fortsättningen. Vad är det för skillnad när man skall bygga Mälarbanan, Arlandabanan, kanske Bothniabanan och allt det som det finns behov av för att man skall göra en satsning på miljövänliga och regionalt viktiga transporter, Rune Johansson? Skall de banorna kunna ägas av privatkapitalet? I så fall har ändå de aktiva i Statsanställdas förbund rätt i sina onda aningar som säger att så småningom kommer SJ att upphöra totalt om denna politik fortsätter. På ett sätt tycker jag det är djupt tragiskt att socialdemokratin så ofta fel utnyttjar sina specialförmågor — om jag får säga det — på olika områden. Det kan gälla en anställd i ett stålverk, som får stå upp och försvara nedläggning eller nedrustning. Eller det kan handla om en f.d. järnvägsanställd, som får stå här och försvara att man inte satsar de pengar som behövs för att järnvägen skall kunna överleva och klara sig på lång sikt. Det är djupt tragiskt. Jag vet att Rune Johansson privat har en mycket järnvägsvänligare inställning än den han tvingas ha här som socialdemokrat och företrädare för regeringen.

Herr talman! En väl fungerande infrastruktur har avgörande betydelse för ett samhälles utveckling och fortbestånd. Kommunikationerna är en viktig del av infrastrukturen. Knappast någon verksamhet sker isolerad från omvärlden — samtidigt som människor måste ges möjlighet att kunna pendla mellan arbete och bostad. För kvinnorna är detta ofta avgörande för att de skall kunna arbeta och utvecklas inom sitt yrke. I en motion, väckt under allmänna motionstiden, har jag påtalat nödvändigheten av bättre tågförbindelser mellan Ludvika och Stockholm. Projekteringen av den s.k. Bergslagspendeln har genomförts och visar att det skulle medföra väsentliga förbättringar av kommunikationerna mellan Ludvika och Stockholm. Under den långa tid som gått har ständiga försämringar av restider, tågstandard, komfort och framkomlighet medfört att allt färre personer väljer att åka tåg, trots att många önskar att kunna välja tåget som alternativ till bilen. Det händer då och då att någon utländsk affärsman eller besökare, som skall till något av industriföretagen i Västerbergslagen, har missat informationen om att tågresandet kan medföra vissa komplikationer. Resan mellan Stockholm och Tillberga är tämligen behaglig, och har man tur går det också att få köpa en kopp kaffe. Men sen börjar vedermödorna. I bästa fall finns ett motorvagnståg inne på stationen. Om inte, kan det dröja upp till 20 minuter innan något tåg syns till. Den komfort som bjuds är ofta vagnar av förortstyp, dvs. med hårda bänkar att sitta på och små eller knappt några möjligheter att läsa, än mindre att utföra några förberedelser för arbete. Inte sällan händer det att tåget byts ut Den resenär som upplever detta blir ingen bra ambassadör för Västerbergslagen, och det är synd för sådana behövs. Projekteringen av Bergslagspendeln visar att kommunerna i Västerbergslagen, Ludvika och Smedjebacken, åläggs investeringskostnader på 70 milj.kr. Dessa pengar finns inte i kommunerna, inte heller hos Länstrafikbolaget, som sannerligen inte genererar några vinster till investeringar. Den långvariga och omfattande industriomstrukturering som alltjämt pågår i dessa kommuner gör att ekonomin är hårt ansträngd. Dessutom tillhör kommunikationer av det här slaget landets infrastruktur, varför tillkomsten bör vara ett statligt åliggande. För att underlätta den industriella omstruktureringen i Västerbergslagen har staten bidragit med stora belopp. Dessa får en betydligt sämre verkningsgrad när infrastrukturen är dåligt utbyggd. Det är därför av största betydelse att tågförbindelserna mellan Stockholm och Västerbergslagen väsentligt förbättras, vilket kan ske genom en förlängning av Bergslagspendelns turer till Ludvika. Som svar på min motion framhåller utskottet att frågan om statligt stöd till Bergslagspendelns sträckning fram till Ludvika får prövas i samband med den planeringsomgång som pågår under 1990. Herr talman! Jag avstår från att yrka bifall till min motion och avvaktar den aviserade planeringsomgången.

Herr talman! Jag skall tala litet om Värmlands och Dalarnas trafik. Sveriges miljö är hårt belastad av utsläpp. Det är även Värmlands miljö. För att landskapet skall kunna bevara sin fina karaktär, måste Sveriges regering och riksdag se till att de beslut som fattas skapar förutsättningar för att utveckla Värmland. Den kommande utvecklingen måste också innebära mindre påverkan på människan och naturen. Miljön är i dag en global fråga. Svenska politiker kommer i sina beslutsunderlag i allt större utsträckning att få väga in miljöskäl samt visa solidaritet mot andra människor och deras möjlighet att överleva. Den värmländska miljösituationen kan förbättras en hel del, om regering och riksdag fattar rätt beslut inom den närmaste tiden. Flygoch landsvägstrafiken i Sverige måste minska och den spårbundna trafiken öka. Karlstads kommun har i dag en flygplats som är utdömd av miljöskäl. En ny flygplats projekteras nu på ett område från vilket ca 90 000 människor får sitt dricksvatten. Snabbtågsförbindelser planeras mellan Stockholm och Karlstad. Det betyder att denna flygplats har mycket ringa betydelse och att man inte borde bygga den. I Värmland finns det en järnväg som går mellan Deje och Hagfors. Den har berörts tidigare i dag. Den är tyvärr nedläggningshotad. Om den banan rustas upp påverkas hela infrastrukturen i Värmland. Denna positiva påverkan behövs i Värmland, framför allt i de norra delarna av landskapet. med att det reguljära flyget till och från Värmland avvecklas. Då får vi renare luft och bättre möjligheter till rent dricksvatten, ett dricksvatten som t.o.m. kan bli en exportvara inom en snar framtid. Mitt eget hemlän Dalarna är ett ganska typiskt skogslän vad beträffar infrastrukturen. Det finns en eller ett par större städer där trafiken ganska bra motsvarar behoven. I det övriga länet, med mindre städer och orter samt i den rena glesbygden lyser en fungerande kollektivtrafik med sin frånvaro. Då återstår endast bilen, skolskjutsar och färdtjänst för de äldre. Miljöpartiet de gröna anser att bil i alla fall i dag är en förutsättning i glesbygden, men andra bra alternativ kan till stor del användas och ersätta bilen i tätorterna och till och från tätorterna. Vi vill satsa på tåg, fjärrtåg, snabbtåg, pendeltåg, miljövänliga bussar drivna med vätgas och i större tätorter kanske elbussar. Man kan säga att det rinner en älv genom landet och att bifloderna behövs för att fylla älvfåran med vatten, Där finns mycket fisk och man kan använda den för allt möjligt trevligt. Sedan tycker man att bifloderna skall klippas av. Vad blir kvar då? Ja, då blir det tomt i mittfåran. Det är samma sak som kan hända med Sveriges järnvägar om man inte låter bibanorna finnas kvar. Därför är det mycket viktigt att vi har ett välförgrenat järnvägsnät i landet. Detta kan hända med järnvägen i Dalarna. Bibanorna, som kan kallas för länsjärnvägar, hotas av nedläggning, Ekonomin övertas av ett redan hårt drabbat län, där man satsar på bussar t.o.m. parallellt och samtidigt med järnvägslinjen. Följden kan bli att den hittills lönsamma delen av stomnätet blir allt mindre lönsam. För Dalarnas del har det föreslagits, men jag ser att det är borttaget nu, att stomjärnvägen skulle sluta i Borlänge. Vi vill behålla både Västerdalsbanan och bandelarna Borlänge—-Mora samt Borlänge Gävle i stomnätet. De två senare föreslås vara kvar. Vi anser att Västerdalsbanan bör elektrifieras och byggas ut till Sälens stora fritidsanläggningar. Den är av riksintresse. Om man har varit i Malung över en helg förstår man vad det betyder att ha en utbyggd bana ända upp till Sälen. Man kan inte gå över gatan. Det är omöjligt. Så mycket trafik är det där uppe. För att de som inte är bilburna skall kunna njuta av fjällen behöver dessa järnvägar byggas ut, Man kan inte enbart satsa på bussar. Vägarna orkar inte med den förslitningen. Det är oerhört dåliga vägar i den här delen av länet när tjällossningen pågår och man kör med tunga bussar och en mängd lastbilar på dem. Från Mora skall inlandsbanan självfallet fortsätta norrut. Vi vill att linjen Mora — Älvdalen utnyttjas även för persontrafik. En analys bör initieras om vad som är lämpligast för Dalarna och Värmland. Nytt spår Malung— Torsby behövs, eller så bör trafiken återinföras på sträckan Vansbro—Lesjöfors. Om vi menar något med regionalpolitiken måste inlandsbanan behållas, byggas ut och underhållas. Det gäller även turismens bevarande. Det är mycket viktigt att behålla den s.k, Bergslagspendeln med snabba pendeltåg. I samband med Bergslagspendeln bör statsmakterna stödja ett försök med tätare pendeltågstrafik mellan t.ex, Falun och Borlänge, där det går bussar varje halvtimme. Trafiken skulle lika väl kunna gå på den befintliga järnvägen. Sveriges mest omfattande styrmedel kanske är skatterna, men infrastruk turen är ett lika viktigt styrmedel. Den infrastruktur som samhället erbjuder ger invånare och företag verktyg för sitt agerande. Det är därför av yttersta vikt att man väger investeringar i vägar mot investeringar i järnvägar. De stora diagonala investeringsobjekten i vägar, bl.a. det som kallas Bergslagsdiagonalen, får inte stjäla underlag för en långsiktig järnvägssatsning. Länsstyrelsen i Dalarna stödjer en investering i diagonala vägar. Men miljöpartiet anser att man skall satsa medlen på järnväg i stället. Med framtida planerade satsningar på snabbtåg Falun—Stockholm och Mora—Stockholm minskar behovet av Mora och Borlänge flygplatser. När Stockholm —Arlanda—Uppsala-pendeln blir utbyggd är Dala Airport obehövlig och kan läggas ned för reguljärt flyg. Moras flygplats bör inte expandera. Flyget bär inte sina egna kostnader och subventioneras på olika sätt, framför allt med skattefria drivmedel. Allt detta har berörts tidigare i de övergripande debatterna, man jag vill ändå stryka under detta speciellt. Jag yrkar bifall till reservationerna 49, 65, 66 och 68.

Herr talman! Jag väckte i januari i år en motion om fördelarna av en utbyggnad och förbättring av västkustbanan. I den anförde jag att en utbyggnad av västkustbanan är nödvändig, bl.a. av miljöskäl. Att knyta ihop hela västkusten med ett snabbt, miljövänligt transportsystem är av stor vikt för denna region. Men jag tog också upp möjligheten till en eventuell alternativ finansiering av utbyggnaden. När vi i dag skall fatta beslut om järnvägens framtid, åtminstone den närmaste, kan jag konstatera att mina argument i motionen har mottagits och behandlats ganska väl. En utbyggnad av västkustbanan har givits ganska hög prioritet, ja, kanske t.o.m. högst. Såväl trafikutskottet som SJ och banverket anser i dag att en satsning på västkustbanan är nödvändig. Avståndet Malmö— Göteborg är för långt för bilen och för kort för flyget, anser bl.a. banverket. Västkusten är, bortsett från huvudstadsregionen, den mest tätbefolkade delen av landet. Det borde vara ganska naturligt att just här satsa på ett modernt och snabbt järnvägsnät. Det kan dessutom tilläggas att när den fasta förbindelsen över Öresund planeras och byggs är det utomordentligt viktigt att såväl södra stambanan som västkustbanan förbättras för att verkligen förkorta restider och transporttider från såväl Stockholmsområdet som Oslo/Göteborgsområdet mot kontinenten. Nu har utskottets ledamöter enats om en ytterligare ekonomisk satsning, utöver regeringens, med 340 miljoner på järnvägstrafiken. Detta borde innebära ytterligare chanser att satsa på västkustbanan. När jag nu har hört utskottets talesman Rune Johansson blir jag ännu mera säker på att en ytterligare satsning på västkustbanan skall bli möjlig under de närmaste åren. När det så gäller själva satsningen är det enligt min uppfattning tre delar som är speciellt — och kanske lika — viktiga, nämligen dubbelspår på hela sträckan, en tunnel under Hallandsåsen och en ny sträckning från Helsingborg via Landskrona till Lund och Malmö. Med den sistnämnda nya sträckningen skulle man knyta ihop hela den skånska västkusten som ju, som jag tidigare sagt, är mycket tätbefolkad. Detta skulle betyda att man kan skapa en enda arbetsmarknad som sträcker sig från Ängelholm i norr och åtminstone till Malmö i söder, och detta med pendlingstider under en timme. Det skulle naturligtvis också vara möjligt att använda denna nya bansträckning tillt.ex. lokaltrafik. Pågatågstrafiken är ju redan nu framgångsrik och skulle kunna bli ännu mer attraktiv om en sådan ny linje förverkligades. Det skulle dessutom passa utomordentligt väl ihop med den nya knutpunkten i Helsingborg. Här skulle jag vilja fråga Rune Johansson, som ju också sitter i banverkets styrelse: Vore detta inte en viktig fråga för oss att lösa tillsammans — en vision som kan bli verklighet inom en snar framtid? Eller vad säger Rune Johansson? Vi kunde kanske bli överens om att den nya sträckningen blir klar samtidigt med den fasta förbindelsen över sundet. Nu kanske någon säger att de statliga pengarna inte räcker till hela satsningen. Till det kan jag göra två kommentarer. I den socialdemokratiska pressreleasen om förbindelsen över Öresund sägs att en satsning på västkustbanan hänger intimt samman med själva förbindelsen över Öresund. Detta skulle ju kunna innebära att man gör en gemensam finansiering av åtminstone också den sydliga delen av den nya västkustbanan. Men i min motion har jag också framhållit att man borde få undersöka alternativ finansiering av västkustbanans utbyggnad. Här har enligt vad jag erfarit redan utsetts en utredningsman som skall utarbeta förslag till hur en sådan alternativ finansiering skall se ut och hur den skall kunna förverkligas. Eftersom jag nu enligt min uppfattning fått gehör för mina båda att-satser skulle min andra fråga till Rune Johansson kanske bli: Varför avstyrks min motion när önskemålen i båda art-satserna på det här sättet blivit tillgodosedda? Herr talman! Jag är övertygad om att västkustbanan måste byggas ut inom en snar framtid.Det är en miljövänlig satsning som hör 1990-talet till. Jag är dessutom säker på att en sådan satsning på infrastrukturen i sydvästra Sverige måste till för att vi skall kunna eliminera den del av biltrafiken i området som är onödig. Herr talman! Jag vill gärna ha svar på mina två frågor av Rune Johansson. Tack!
Herr talman! Jag tycker att Bo Nilsson har litet lågt ställda ambitioner när han förklarar sig vara nöjd. Jag vet inte om Bo Nilsson har hört debatten här tidigare i dag. Jag redovisade då att man från banverkets sida var besviken över de 11 miljarderna — man ville ha 20 miljarder. Då skulle det finnas en chans att ha västkustbanan klar år 2000. För min del tycker jag att man skall ha den klar mycket tidigare. Jag tycker därför att det är viktigt att vi kommer fram till att det snarast möjligt bör satsas 40 miljarder. Dessutom vill jag från centerns sida säga att vi tar avstånd från den koppling som Bo Nilsson gjorde mellan västkustbanan och en Öresundsbro. För vår del kan vi aldrig godkänna att man säger att under förutsättning att det byggs en Öresundsbro skall man också satsa på västkustbanan. Självfallet skall vi se till att vi får en satsning på västkustbanan oberoende av en Öresundsbro.

Herr talman! Tyvärr medger inte riksdagens debattregler att jag bemöter Rune Thorén. Jag skall i stället ge Bo Nilsson svar på de två frågor som han ställde. Det är helt riktigt att banverket prioriterar utbyggnaden av västkustbanan som en av de viktigaste investeringarna, kanske t.o.m. den viktigaste. Utskottet skriver i betänkandet: ”Om västkustbanan skall kunna bli en livskraftig transportlänk ——— bör den därför ges en väsentligt högre standard.” Både utskottet och banverket prioriterar alltså en satsning på västkustbanan som den kanske viktigaste investering vi har att göra nu en bit in på 1990 talet. När det sedan gäller den nya sträckning som Bo Nilsson tog upp vill jag säga att den innebär en transporttekniskt intressant lösning. Frågan är dock litet tidigt väckt, om Bo Nilsson vill ha ett svar, men den lösningen är klart intressant.
Herr talman! Låt mig bara kort till Rune Thorén säga att jag inte med ett enda ord har nämnt en bro över Öresund — jag har talat om den fasta förbindelsen över Öresund. Därför kanske t.o.m. centern skulle kunna ställa upp på mitt krav.

Herr talman! Vägtrafikens samhällsbelastning är stor. Vi känner i dag väl till de stora skador på vår miljö som den omfattande bilismen medför. Vi känner också väl till de enorma personskador som vägtrafiken orsakar: drygt 800 döda, mer än 5 000 svårt skadade och mångdubbelt fler med andra skador. Det medför en stor belastning på den offentliga sektorn, förutom det enorma lidande som allt detta förorsakar. Skaraborgs län har en tung vägtrafikbelastning. Tung trafik går genom ett för vår livsmedelsförsörjning viktigt län. Utsläppen från vägarna bidrar till att försämra odlingsbetingelserna. Det är därför viktigt att i detta län satsa på spårburna, miljörimliga transporter och att få bort så många personoch godstransporter som möjligt från vägarna. Miljöpartiet de gröna har i omgångar motionerat om och föreslagit att det skall byggas en järnväg mellan Lidköping— Skara och Skövde. Medel för en sådan investering ryms i de anslag för utbyggnad av järnvägen som miljöpartiet de gröna har krävt. Miljöpartiet de gröna har i motion också pläderat för en snabb förbindelse från Uddevalla till Stockholm genom att utnyttja Kinnekullebanan. Det intressanta är att de aktuella kommunerna har visat ett stort intresse för denna tanke. Man arbetar nu för sexstadsbanan, som skall gå sträckan Uddevalla Vänersborg-Trollhättan-Lidköping-Skara-Skövde. Vid ett besök i måndags hos kommunledningen i Lidköping behandlades denna fråga. Det visar sig att alla de aktuella kommunerna har uttalat ett starkt intresse för denna järnväg, som skulle öppna snabba förbindelser från trestadsområdet till Stockholm. Jag vill än en gång betona att denna satsning är utomordentligt viktig för Skaraborgs län, om det skall kunna bibehålla sin roll som en viktig livsmedelsproducent. Jag ser det som en framgång efter ett träget arbete av oss när nu kommunerna i denna del av landet vill lansera våra tankar och arbeta för att de skall omsättas till verklighet. Sett ur ett kort tidsperspektiv förstår vi nu hur galet det var att lägga ned persontrafiken mellan Skövde och Karlsborg. 250 000 årsresor togs bort från spårburen trafik och överfördes till osande dieseltrafik. Vi gläds naturligtvis över att man i Skaraborgs län nu är intresserad av att aktivt arbeta för en miljörimlig transportform och satsa på sexstadsbanan. Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som också Roy Ottosson har yrkat bifall till.

Herr talman! Jag är givetvis mycket tacksam för det intresse som har visats för NKIJ-banan under den debatt som har föregått mitt anförande. Det är bara litet synd att detta intresse dyker upp fem minuter i tolv. Det är faktiskt vad det handlar om. Tyvärr har den private ägaren redan beslutat att lägga ned banan. Han håller på att handla upp lastbilstransporter. Förmodligen finns det dock fortfarande tid att rätta till saken. Banan är, som jag sade, privatägd och elektrifierad. 150 000-200 000 ton gods fraktas varje år på den. Banan som är smalspårig har ingen persontrafik. Denna bana är mycket viktig ur såväl regionalpolitisk som industripolitisk synpunkt samt givetvis även ur miljöoch trafiksäkerhetssynpunkt. Om denna godstrafik lades över på landsväg skulle följden bli att mellan 50 och 70 extra långtradare trafikerade landsvägen varje dygn. Vägarna i fråga är i dåligt skick. Befolkningsmässigt tillhör detta område Hagfors-Munkfors, ett område som är bland de värst drabbade i fråga om befolkningsminskning sett över en 20-årsperiod. Antalet boende i Hagfors är ca 84 90 av det antal som fanns 1970. Motsvarande siffra för Munkfors är ungefär 83 90. Knappast någon annan kommun i landet kan i det avseendet uppvisa så dåliga siffror. Fortfarande finns en mycket stark exportindustri, stålindustrin, som går med hygglig vinst. Exportvärdet uppgår till ca 2,5 miljarder kronor netto. Det kan sägas motsvara en ganska stor personbilsfabrik räknat på nettosiffror för export. Området är således viktigt ur samhällsekonomisk synpunkt och ur synpunkten att vi skall ha en bra utrikeshandel. Under den tid som gått sedan vi väckte den motion som jag nu talar om har det inträffat att Uddeholm, som äger dessa bruk, har träffat avtal med Böhler, ett stort österrikiskt företag inom stålindustrin, om ett framtida samarbete. Det kommer med all säkerhet att öka fjärrtransporterna mellan Österrike och Hagfors i Värmland. En del av dessa transporter kommer nog att ske med bil, men förmodligen inte hela vägen. Av debatten har framgått att det i varje fall blir ett vänligt uttalande från kammaren i denna fråga, och det är bra. Jag hade önskat att hela utskottet hade gjort ett vänligt uttalande. Det skulle ha gjort mig än mer tillfredsställd. Vi som bor och arbetar i det aktuella området är vana vid att ta emot ganska hårda smällar. Det är inget tärande område, utan det är värdefullt ur ekonomisk synpunkt. Det finns anledning att ta hänsyn till det och tänka på att vi skall ha en livskraftig stålindustri. I detta fall är det fråga om två bruk, som det antagligen är nödvändigt att ha järnvägsförbindelse med. Jag kan dock inte stå här och säga att det absolut blir nödvändigt. Försvinner järnvägen måste vi nämligen vara inställda på att klara oss ändå. Jag hoppasaatt det trots allt skall gå att lösa problemen. Vad jag har anfört är orsaken till att jag och andra av socialdemokraterna på Värmlandsbänken förmodligen kommer att rösta på reservationerna 65 och 64. Låt mig avslutningsvis säga att vi utöver den här järnvägen för godstransporter givetvis också skall ha bra vägförbindelser och flygförbindelser. Vi har också fått goda flygförbindelser i området. Det får inte vara så att detta område alltid kommer sist när det gäller att satsa pengar på saker och ting. Det gäller bl.a. järnvägar, vägar och även sjukvård — om man nu skall tro allt som sägs. Det bor ca 20 000 personer i området, och detta område måste, som jag har framhållit, anses som viktigt ur samhällsekonomisk synpunkt. Samhället bör därför också ställa upp för oss. I denna fråga är det ytterst viktigt att man gör det.
Herr talman! I likhet med Bo Finnkvist beklagar jag att vi i utskottet inte blev eniga om en annan linje. Om reservation 64 vinner kammarens gillande, måste det räknas i framtiden när banverket har att ta ställning i frågan.
Herr talman! Jag kan instämma i det Rune Thorén har sagt. Vpk har väckt en motion, som vi har försvarat i utskottet. Tyvärr har det inte räckt till för att bilda majoritet kring den. Men i en andra omgång finns det alltså möjlighet att åtminstone åstadkomma något i kammaren. Det mesta tyder på att så blir fallet. Det hade varit bra att också få höra representanten från banverkets styrelse uttala sin mening i den här frågan.

Herr talman! Jag skall börja med att citera vad utskottet skriver om samhällsekonomisk investeringsplanering. Så här står det: ”I en rad motioner förekommer krav på upprustning och utbyggnad av skilda bandelar. Innan dessa yrkanden behandlas vill utskottet erinra om de principer för en samhällsekonomisk investeringsplanering som riksdagen lade fast i samband med det trafikpolitiska beslutet år 1988. Enligt detta beslut skall investeringar i järnvägens infrastruktur genomföras efter det att en allsidig samhällsekonomisk prövning gjorts av varje objekt. Även investeringsplaneringen för länsjärnvägar skall ske på samhällsekonomiska grunder. En huvuduppgift för banverket är att ta fram en investeringsplan för hela bannätet där olika projekt värderas och prioriteras. Med utgångspunkt i denna plan är det möjligt för SJ och andra intressenter, t.ex. trafikhuvudmännen, att med egna medel bekosta tidigareläggning av angelägna investeringsobjekt.” Samhällsekonomiska beräkningar, står det. Ja, men det står ingenting om nedläggningar. Det står heller ingenting om att man inte i de samhällsekonomiska beräkningarna skall ta med miljöaspekter. Riksdagen bör inte ta något initiativ, säger utskottet. Varför? Är det för att riksdagen inte vill ta ansvar, eller är det för att riksdagen tycker att det fungerar bra i dag? Det skulle väl knappast ligga så många motioner om lokala och regionala satsningar, om riksdagsledamöterna tyckte att det fungerade bra och att satsningarna vore tillräckliga. Jag tänker ta upp litet grand om situationen på västkusten och i västra Sverige. Om man skall göra en allsidig samhällsekonomisk prövning, måste man också ta med miljöaspekterna, naturligtvis. Västra Sverige tillhör i dag de mest försurade delarna av landet, och järnvägen är fortfarande den enda miljövänliga transport vi har. Hur hanterar SJ och banverket då detta? Tidigare i debatt med kommunikationsministern har vi haft uppe just den frågan, och det har då framför allt gällt nedrustningen på Uddevalla-Borås-banan. Jag vet inte var någonstans det står i intentionerna att man skall nedrusta. Som det är nu, minskar man hela tiden trafiken. Trots uttalanden och önskemål om att Herrljunga skall kunna bli ett järnvägscentrum, minskar man hela tiden stoppen i Herrljunga. Och mellan Borås och Göteborg tror jag inte att det ens går att åka tåg längre, utan man får ta sig fram med buss. I stället för att avslå motionerna med att hänvisa till utredning som pågår, borde riksdagen åtminstone uttala att så länge man inte har prövat och bestämt sig för utbyggnader, får man i alla fall inte satsa på några nedläggningar. Tydligen driver SJ sin politik endast utifrån vinstsyftet, i penningekonomiska termer räknat. Detta har man t.ex. förklarat i en artikel som jag hittat i tidningen Land, där man säger att man inte har någon sjuklig önskan att lägga ner. Ändå stängdes förra året 17 stationer i landet. Detta stämmer inte heller med de satsningar och uttalanden som har gjorts från regering och riksdag om en levande landsbygd. Här borde man ju verkligen se till att inte neddragningar och nedläggningar fick ske, så länge man inte utrett och gjort klart om ytterligare satsningar.

Herr talman! Jag vill ta det här tillfället för att uttrycka min tillfredsställelse över den positiva inställning som trafikutskottet, banverket och också SJ numera har till Mälarbanan, alltså snabba förbindelser mellan Örebro, Västerås m.fl. städer i Mellansverige och Stockholm. Jag väckte min första motion om Mälarbanan 1971, men under 70-talet fanns det en inte så liten skepsis till att satsa på snabbtåg i Mälardalen. Under 80-talet har engagemanget och medvetenheten ökat om betydelsen av att bygga upp en snabbtågstrafik mellan de större tätorterna i Mälardalen och Stockholm.

Vi anser att det är av stor betydelse att den standardnivå som utarbetats av Mälarbanekommittén och som syftar till hastigheter på 200 km/tim redan från början blir utgångspunkten för Mälarbaneinvesteringarna. Därmed skapas förutsättningar att göra Mellansverige till en ekonomiskt slagkraftig zon och avlasta den överhettade Stockholmsregionen genom ökade pendlingsmöjligheter och större valfrihet vid företagsetableringar och boende. Kompletterad med Bergslagspendeln, där ju investeringarna redan har påbörjats, kommer Mälarbanan också att stärka infrastrukturen för Bergslagen, vilket är mycket viktigt med tanke på de stora strukturförändringar som denna viktiga industriregion genomgått och genomgår. Enligt beräkningar kommer en färdig Mälarbana att bidra till ett 70-procentigt ökat resande med Bergslagspendeln. Med tanke på att Eskilstuna och Västerås har en gemensam högskola vill jag lyfta fram byggandet av en ny järnvägssträcka mellan Eskilstuna och Västerås som en del av Mälarbanan som snarast bör påbörjas. Den skulle innebära att restiden mellan dessa båda medelstora städer blev endast ca 15 minuter, vilket skulle stärka högskolan och betyda mycket för den industriella förnyelsen i det inre av Mälardalen. Och näst Arlandabanan är dessutom den spårinvesteringen den mest lönsamma. Det är min förhoppning att dagens riksdagsbeslut skall bidra till ett snabbt förverkligande av hela Mälarbanan, vilket även är något som banverket önskar. Det skulle också bidra till en bättre miljö, inte minst i Stockholmsområdet, genom den avlastning av landsvägstrafiken som det skulle leda till för såväl godssom persontransporter. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Det var en som kom in med andan i halsen på järnvägsstationen i Arvika och frågade stinsen: När går tåget till Stockholm? Det går när som helst, svarade stinsen. Det var bra det, sade han som skulle med tåget, då hade jag inte behövt ha så bråttom. Den här tålmodigheten kanske är betecknande för det värmländska kynnet.

Banan Arvika— Årjäng är nedlagd. Rälsen är borttagen och banvallen delvis riven. Inlandsbanan, med start i Kristinehamn, som var ett väldigt lyckat turistprojekt, avhände sig staten allt ansvar för. Fryksdalsbanan slogs många för att få in i stomnätet, och den överfördes också dit under 80-talet. Men efter ett tag överfördes denna till länsjärnvägen. Jag skulle kunna ge fler sådana exempel. Nu i dag handlar det bl.a. om NKIJ-banan. Det är märkligt att utskottet, både när det gäller NKIJ-banan och när det gäller järnvägstrafiken mellan Stockholm och Oslo, väljer att inte göra något direkt uttalande om denna trafik. När det gäller trafiken mellan Stockholm och Oslo vill vi från vänsterpartiets sida ha ett uttalande om att den också fortsättningsvis skall gå via Kil-Charlottenberg, en bansträcka som i dag saknar fjärrblockering, där det är halvruttna slipers och där man får dra ner hastigheten till 70—80 kilometer i timmen. Kommunikationsministern har också här i kammaren sagt att han tycker att trafiken Stockholm-Oslo skall dras över Kil-Arvika—Charlottenberg. Jag tycker att trafikutskottet på sätt och vis, genom att inte ta upp detta som sitt eget yttrande, dels ”desavouerar” kommunikationsministern, dels väljer att inte sätta tryck bakom detta uttalande. Det oroar naturligtvis oss i Västvärmland. När det gäller NKIJ-banan är det, som Bo Finnkvist här påpekat, i hög grad fråga om vilka garantier som skall ges för en utveckling av framför allt orterna Munkfors och Hagfors. Som Bo Finnkvist framhållit innebär t.ex. nettovärdet av exporten från Hagfors järnverk 2500 milj.kr. Då är det ju märkligt att inte den svenska riksdagen för Sveriges del skulle kunna gå in med en investering på 5 20 av detta värde för att garantera en hygglig infrastruktur för framför allt orterna Munkfors och Hagfors.

Värmland har infrastrukturella problem liknande problemen i Norrlands inland. Det är märkligt att den svenska riksdagen ännu inte har insett detta. Jag vet inte om vi måste bli ännu tydligare från Värmland och driva våra krav ännu hårdare. Det är beklagligt att man, trots att så många riksdagsledamöter besökte Värmland för ungefär ett år sedan, inte har insett de problem som trots allt finns där. Jag vill med dessa ord, herr talman, yrka bifall till reservation 65, som innebär att vi tar ett fullödigt ansvar för fortsatt trafik på NKIJ-banan och inte ersätter denna med 50—60 långtradare per dygn.

Herr talman! Samtliga ledamöter från Bohuslän — från samtliga partier — har i en motion framhållit upprustningen av Bohusbanan och dess förlängning till Norge. Argumenten för Bohusbanan är väl kända här i kammaren, och jag skall inte upprepa dem i deras helhet. Men jag vill understryka vad Rune Thorén sade här för en stund sedan, nämligen att vi ser en kombination mellan Bohusbanan och den nuvarande förbindelsen med Norge över Kornsjö som den bästa lösningen. Vi menar inte att dessa banor står mot varandra. För Bohuslän är en utbyggnad av Bohusbanan nödvändig, såväl med hänsyn till utvecklingen i Bohuslän som ur miljösynpunkt. Jag vill erinra om att över 500 långtradare passerar över gränsen mellan Norge och Sverige. Vad det betyder ur miljösynpunkt kan ju var och en förstå. Herr talman! Vi är väl medvetna om att frågan nu är utredd, som det står i betänkandet, men att den inte är avgjord utan föremål för remissbehandling. Därför vill utskottsmajoriteten avvakta. Vi vill emellertid för vår del markera hur viktig vi anser frågan vara, och vi kommer därför vid voteringen att rösta för den reservation som tar upp och tillstyrker vår motion, nämligen reservation 63. Liksom Rune Thorén yrkar jag alltså bifall till reservation 63.

Herr talman! Jag vill anknyta till Roland Sundgrens anförande nyss, där han redovisade det långvariga arbete — på socialdemokratiskt initiativ — som föregått det som vi nu kallar Mälarbanan, det projekt som nu så många knyter så stora förväntningar till. Roland Sundgren har också redogjort för projektets stora betydelse, och jag vill gärna understryka det, särskilt vad gäller dem som bor i Enköpings och Håbo kommuner. För Håbo gäller i dagsläget att något tågstopp över huvud taget inte förekommer. Trots en väl utbyggd lokaltrafik med buss är många människor hänvisade till att klara de dagliga arbetsresorna med bil. Det är ett stort och växande antal människor som dagligen sitter i bilköer till och från Stockholm. Det är slitsamt, det tar lång tid, det är farligt och det sliter på miljön. För dem som kombinerar buss och pendeltåg blir restiden onödigt lång i förhållande till den sträcka det gäller. Mot den bakgrunden är det svårt att acceptera att det enligt uppgifter, hämtade från banverkets tioårsplanering, skall dröja ända fram till 1998 innan dubbelspåret Kungsängen-Bålsta påbörjas. Och dubbelspåret Bålsta-Ekolsund skall påbörjas alldeles i slutet på 90-talet. I trafikutskottets betänkande redovisas att regeringen den 19 januari 1990 utsett en förhandlingsman för att åstadkomma en lösning av frågan om utbyggnaden av järnvägstrafiken runt Mälaren. Förhandlingsmannen skall också studera etapplösningar och olika finansieringsalternativ. Det är alldeles klart att finansieringsfrågorna har en direkt avgörande betydelse för hur snabbt Mälarbanan kan förverkligas. Herr talman! Jag vill nu framhålla vikten av att allt görs för att finna ett utökat ekonomiskt utrymme för just Mälarbanans delar mellan Enköping och Stockholm. Den snart färdiga nya motorvägen Enköping— Bålsta behöver konkurrens från järnvägen. Ett ytterligare argument är det beslut om biltullar i Stockholm som nu diskuteras. Byggs inte kollektivtrafiken ut så att den betjänar även boende, tilllika bilberoende, utanför Stockholms län, kommer säkert biltullsavgifter att kunna kasseras in, men bilarna fortsätter att köra och miljön förblir lika dålig — och förståelse för biltullar vinns inte. Biltullsavgifter till Mälarbanans spår inom Stockholms län, kan det bli en möjlighet? Det är naturligtvis glädjande att Mälarbanan nu finns med i banverkets planering, men det finns starka motiv för ytterligare ansträngningar för att kunna tidigarelägga genomförandet jämfört med banverkets planer. Varje ytterligare år som såväl busssom pendeltågsresenärer och bilpendlare måste vänta på de tidsvinster och den ökade reskomfort som Mälarbanan kommer att ge, upplevs som ett mycket långt år. Det finns en stor otålighet men samtidigt en stor förväntan. Herr talman! Utskottet vill avvakta förhandlingsmannens arbete, och det är ju ett normalt tillvägagångssätt. Jag hoppas att stora ansträngningar nu görs för att snabba på byggandet av Mälarbanans delar mellan Enköping och Stockholm. Detta har som alla förstår betydelse för Mälarbanan i dess helhet och inte bara för Enköping och Håbo. I detta sammanhang borde den nya infrastrukturfonden kunna öppna möjligheter. Herr talman! Jag vill avsluta med att klargöra att det är ökade resurser och inte omprioriteringar inom Mälarbaneprojektet som jag förordar.

Herr talman! Det har under dagens debatt talats väldigt mycket om infrastrukturen, och om det är något som vi har behandlat och arbetat med inom Bergslagsdelegationen, är det infrastrukturfrågor. En av de frågor rörande infrastrukturen som allra först kom upp var just Bergslagspendeln. Roland Sundgren och även Ingrid Andersson har mycket vältaligt beskrivit varför man måste satsa på Mälarbanan och varför det är nödvändigt att koppla ihop Bergslagspendeln och Mälarbanan i syfte att få en förbättrad resmöjlighet från Västerbergslagen. Detta är mycket viktiga frågor, och det är självfallet så att man, om man har påbörjat en upprustning av en bandel, naturligtvis räknar med att de ökade kostnaderna i dessa områden skall kunna kompenseras på ett eller annat sätt så att inte arbetet behöver avstanna. Den anslagsram som tidigare har diskuterats gör ju att hela objektet inte kan fullföljas inom överskådlig tid, och detta är till stort förfång för den fortsatta utvecklingen av Västerbergslagen. Jag understryker det som Roland Sundgren sade, nämligen att vi naturligtvis måste se till helhetsbilden. I den motion som vi socialdemokratiska ledamöter på länsbänken för Kopparbergs län har väckt har vi framhållit detta. Men vi har också i ytterligare en motion framhållit att Bergslagskommunerna för att vara konkurrenskraftiga gentemot omvärlden är beroende av goda kommunikationer. Här har vi tagit upp andra tvärförbindelser men också snabba förbindelser till Stockholm och Arlanda. Hur gärna vi än vill tala om ändrad infrastruktur ute i landet, måste vi ändå vara så klarsynta att vi ser att detta också innebär att det är nödvändigt att ha bra förbindelser med de utvecklingscentra som finns. Sådana förbindelser gör att överlevnaden i dessa områden blir bättre. I den motion, T210, där vi har tagit upp dessa frågor har vi också tagit upp frågan om riksväg 68. Vi är väl medvetna om att den skrivning utskottet gjorde i denna fråga är helt korrekt. Vi har i motionen framför allt tagit upp frågan om snabba förbindelser mellan Avesta och Arlanda men också järnvägssträckningen Frövi—-Avesta—Krylbo—Storvik. I denna fråga kan man säga att det har gått framåt, eftersom utskottet har sagt att det blir aktuellt med vissa insatser för att förstärka banan. Vi ser detta som värdefullt. Vad vi framför allt ser som värdefullt är den skrivning utskottet har inte bara om den kraftiga ökningen av anslagen som Rune Johansson redogjorde för, utan även om behandlingen av de fem miljarderna, som kommer att ske under hösten.

Jag har inget yrkande i denna fråga, men jag ställer mig bakom mycket av just det som utskottet har tagit fram i sina satsningar på järnvägstrafiken.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort för att inte förlänga debatten. Jag vill beröra några bandelar som tas upp i detta ärende. En av dem är NKIJ-banan Hagfors—Deje. Både Bo Finnkvist och Björn Samuelson har redan berört behovet och vikten av att banan blir kvar. Detta är en smalspårig bana som ägs av Uddeholm Tooling. Den är elektrifierad, och den transporterar i dag ungefär 170 000 ton gods, som främst består av skrot, till stålindustrierna i Hagfors och Munkfors men också färdigvaror från dessa industrier. Enligt beslut av Uddeholm Tooling skall banan på grund av olönsamheten läggas ned. Detta beror bl.a. på att man måste omlasta i Deje. Om man däremot gör en breddning så att det blir möjligt att köra hela vägen från Hagfors, Munkfors och nedåt, kan man enligt gjorda utredningar få en samhällsekonomisk lönsamhet på banan. Intressenterna Uddeholm AB, Hagfors och Munkfors kommuner och även SJ har förklarat sig villiga att satsa 25 miljoner i projektet. Övriga medel, upp till ca 120 miljoner, måste således komma från staten. SJ har också uttalat ett starkt intresse av att banan bibehålls. Annars förlorar SJ nämligen ungefär en tredjedel av den godsomsättning som går via Kristinehamn, och detta är inte utan betydelse. En nedläggning av NKIJ kommer även att få stora konsekvenser för trafiken på väg 62, som i så fall ofördröjligen måste förbättras. En nedläggning kommer också att få miljökonsekvenser. Det vore därför riktigt med den satsning på NKIJ som föreslås i reservation nr 65. Jag yrkar bifall till den reservationen. Skulle reservationen falla vid omröstningen kommer jag att i slutomröstningen stödja reservation nr 64. Jag vill också med några ord beröra banan Åmål—Svanskog, som numera är en länsjärnväg. Banan betjänar främst Swanboard Masonite och är också betydelsefull för den industrin och även för andra industrier i området. Banan är i behov av upprustning för att kunna bli lönsam. Därför behövs också medel, ca 20 miljoner, till denna upprustning. Om dessa medel skall tas från länstrafikanslagen, tar det flera år innan upprustningen kommer till stånd. Därför borde staten skjuta till ytterligare medel för detta ändamål. Slutligen vill jag instämma i vad Björn Samuelson sade om järnvägen på sträckan Stockholm —Kil—Charlottenberg—-Oslo.

Herr talman! I mitt inlägg kommer jag att beröra järnvägstrafiken först och främst i inre Mälardalen men även i Bergslagen. Behovet av nyinvesteringar i järnvägssystemet är mycket stort. Från andra världskrigets slut och fram till våra dagar har över huvud taget mycket små nyinvesteringar gjorts i det svenska järnvägssystemet. Dagens järnvägsnät motsvarar inte alls de krav som kommer att ställas på järnvägsnätet under 2000-talet. Det är nu hög tid att vi här i Sverige genomför omfattande nyinvesteringar för att järnvägen skall bli ett konkurrenskraftigt transportmedel och kunna ta över mycket av såväl personsom godstransporter. Miljömedvetandet har under senare år ökat starkt hos svenska folket. Fler och fler blir medvetna om att järnvägen är ett miljövänligt och trafiksäkert transportsystem. Som Rune Thorén tidigare här i kammaren har framhållit kräver centern att stora satsningar görs på en utbyggnad och en modernisering av järnvägsnätet. Det är bl.a. mycket viktigt att ett väl utbyggt snabbtågsnät kommer till stånd. Då kommer tåget att mycket effektivt kunna konkurrera med bilen och med flyget. En mycket viktig del av detta snabbtågsnät är Mälarbanan, en planerad snabbtågsförbindelse mellan Örebro, Västerås och Stockholm. För Västmanland är tillkomsten av Mälarbanan en mycket viktig utvecklingsfråga. Västmanland är ett av de län som har drabbats allra hårdast under 1970-talets och 1980-talet strukturomvandling inom industrin. Särskilt gäller detta bruksorterna inom Västmanlands bergslagsdel. För en positiv utveckling av inre Mälardalen och Bergslagen är goda kommunikationer absolut nödvändiga. Det är nödvändigt för att behålla och utveckla den moderna och internationellt inriktade industri som finns kvar i dessa regioner. Men det är även nödvändigt med goda kommunikationer för att få nya expansiva företag att lokaliseras till inre Mälardalen och Bergslagen. Mälarbanan är väl utredd. Banan bör få spårkapacitet för höghastighetsstandard, vilket Roland Sundgren tidigare var inne på, och banan bör också trafikeras med moderna snabbtåg med god komfort. Som framgår av reservation 54 till betänkandet är centern beredd att medverka till att riksdagen redan nu anger riktlinjer för kommande medelsberäkningar för nyinvesteringar. Enligt centern bör utgångspunkten vara att anslaget till banverket så snart som möjligt skall komma upp till en nivå som motsvarar en årlig investeringsram på åtminstone 4 miljarder kronor. Eftersom Mälarbanan är ett av de mest angelägna projekten enligt min och mångas bedömning, skulle Mälarbaneprojektet kunna förverkligas inom de närmaste åren om centern får gehör för sitt förslag om stora ekonomiska satsningar på nyinvesteringar i järnvägsprojekt. Tyvärr har regeringen, folkpartiet och moderaterna ej varit beredda att stödja centern. Därför riskerar Mälarbaneprojektet att försenas, och det är allvarligt. Jag vill säga några ord om en annan järnvägssträcka som är mycket viktig för Bergslagen, det är sträckan Västerås—Fagersta— Ludvika, dvs. den s.k. Bergslagspendeln. Bergslagspendeln kommer, när den är fullt utbyggd, att få stor regionalpolitisk betydelse. Under 1989 påbörjades en upprustning av järnvägssträckan. Det har nu visat sig att den ursprungliga kostnadskalkylen ej håller. Men det är viktigt att projektet Bergslagspendeln kan genomföras enligt de ursprungliga planerna. Staten har tidigare visat sig dela denna bedömning genom de medel som anslogs via den särskilda Bergslagspropositionen. Nu gäller det att fullfölja projektet så snabbt som möjligt. Staten måste här ta sitt ansvar genom att medverka till ett fullföljande av projektet Bergslagspendeln. Herr talman! Jag har tidigare i mitt anförande hänvisat till reservation 54. Genom kraftigt ökade investeringsramar i enlighet med centerns förslag i reservationen kommer nyinvesteringar i järnvägsnätet, t.ex. Mälarbanan, att snabbare kunna genomföras. Jag yrkar bifall till reservation 54.

Fru talman! Med dagens debatt om den framtida näringspolitiska kursen lägger socialdemokraterna om inriktningen av sin politik. En relativ enighet om grunddragen i inriktningen av näringspolitiken har förbytts i en närmast öppen konfrontation med de borgerliga partierna. Den socialdemokratiska pragmatismen som har stått i linje med den utveckling som skett i övriga Europa ersätts med den mera gammaldags socialistiska linjen. Socialdemokraterna söker uppenbarligen strid med oppositionen och kanske även med en del kolleger i Europa. Ute i Europa sveper en frihetens vind fram. Berlin river muren. Polen privatiserar företag. Den fria marknadsekonomin sveper bort planhushållningen från land efter land. Socialismen har blivit näst intill ett fult ord beroende på vad den har förknippats med, nämligen en politiskt påtvingad fattigdom, förtryck, ineffektivitet och en politiskt styrd ekonomi. Överallt söker man sig bort från statsstyrning till den fria marknadsekonomins förmåga att skapa välstånd. Den i mer än ett avseende tunge sovjetiske ekonomen Abel Aganbegyan, som för närvarande gästar Sverige, ställer enligt pressuttalande — som Gorbatjovs rådgivare — krav på en snabb övergång till ett marknadsekonomiskt system i Sovjet. I en DN-debatt skrev Anders Åslund häromdagen om kusinerna från landet: ”Ett par sovjetiska ekonomer besökte en rad svenska företag och myndigheter. De uppskattade allt utom Landstingsförbundet. Ryssarnas kommentar var: Det är ju precis som våra byråkrater, och varför skall de behöva ett sådant palats?” I detta kan man ha all anledning att instämma. I Sverige förefaller inte socialdemokraterna ha lärt någonting av den utveckling som skett ute i Europa. Såväl inom bostadssektorn, butiksetableringarna, livsmedelsproduktionen som inom hela den stora offentliga sektorns många tjänster fortsätter man att producera under någon form av ”planmässig hushållning”, som socialdemokrater väljer att kalla det för. Jag tror att Sverige behöver någon form av svensk perestrojka på detta område. Jag tror att socialdemokraterna i synnerhet behöver någon form av egen Gorbatjov för att kunna lösgöra sig från sina traditionella värderingar. Vi behöver kommer bort från den typ av mygelekonomi och hemligstämplade skattesubventioner som vi blivit alltmer vana vid under de senaste åren, med subventioner som har gått till stora företag till förfång för småsparare och många småföretagare. vå Socialdemokraterna vägrar dessutom att skärpa den konkurrenslagstiftning som vi har i landet. Därmed accepterar man i praktiken indirekt olika varianter av prissamverkan och leveransvägran, till förfång för nyföretagandet, näringslivet i dess helhet och konsumenterna. Vad Sverige nu behöver är ett näringsklimat som förbättras och inte försämras, som det gör för närvarande. Ränteläget är fortfarande väsentligt högre än vad som gäller i våra viktigaste konkurrentländer. Investeringarna i Sverige hämmas av ett för högt ränteläge, och därmed får man sämre resultat på investeringarna. Inflationen och lönekostnaderna stiger snabbare. Avkastningen på arbetande kapital i företagen har fortfarande svårt att nå upp till räntan på säkra statsobligationer! Avkastningen på arbetande kapital i de multinationella svenska företagen är till yttermera visso 30 Zo sämre i de svenska enheterna än vad som gäller utomlands. Tillväxten i den svenska ekonomin har också förmodligen blivit en av de lägsta inom de industrialiserade länderna i västvärlden. Sverige har haft en lång följd av år under 1900-talet då den ekonomiska tillväxten har varit hög. Under hela perioden 1860-1960 hade Sverige den näst högsta tillväxten efter Japan. Sedan 1970 ligger Sverige bland de absolut sämsta länderna i till växtligan i den industrialiserade världen. Vi har sedan 60-talet dragit ifrån i skatteligan och har i dag det högsta skattetrycket i världen från att tidigare ha varit närmast i paritet med våra viktigaste konkurrentländer. Att höga skatter ger låg tillväxt är allmänt bekant. Skatter och avgifter har enbart under de senaste tre åren ökat med 127 96 av den totala tillväxten i ekonomin. Detta har naturligtvis lett till att standardökningen för vanliga löntagare blivit närmast försumbar eller tidvis t.o.m. negativ. Ett gammalt ordspråk säger att när krubban är tom tenderar hästarna att bitas. Det är vad vi har sett under de senaste avtalsrörelserna i Sverige, dvs. att lönekostnaderna stiger för snabbt för svenska företag och därmed försämras vår konkurrenskraft gentemot utlandet. Att socialdemokraternas ekonomiska politik, som utgör basen för näringspolitiken, den s.k. tredje vägens politik, har misslyckats råder det inget tvivel om. Det har t.o.m. dess arkitekt, förre finansministern Feldt erkänt. Den hotar i dag välfärden, näringslivet och i synnerhet de små företagen. Socialdemokraterna talar om ”ett kollektivt nationellt kapital” som en kraft i näringslivet. Vad gäller småföretagandet inför man sannolikt västvärldens hårdaste beskattning av dessa företag för att därefter erbjuda dem att de skall få någon form av riskkapital via nya statliga riskkapitalföretag som i dag skall inrättas. Dessa företag är till yttermera visso till betydande del finansierade via löntagarfondssystemet. Detta s.k. kollektiva nationella kapital får närmast ses som kejsarens nya kläder med vilka man försöker dölja varianter av de illa beryktade löntagarfonderna, en ny typ av socialism. I Sverige beskattas således småföretagarna extra hårt och erbjuds för detta som kompensation en partiell socialisering genom dessa riskkapitalföretag som finansieras genom löntagarfonderna. Utomlands skapas i stället särskilt gynnsamma regler till stöd för små företagare och deras möjligheter att utveckla näringslivet och därmed öka välfärden. Sverige behöver inte mer socialism utan en ny politik. Denna politik måste grundlagsskydda näringsfriheten och skapa en fri konkurrens på lika villkor genom en modern och effektiv konkurrenslagstiftning. Den måste se till att sänka skattetrycket och därmed öka tillväxten, vilket skall leda till lägre räntor och inflation och säkra näringslivets grundläggande förutsättningar att kunna konkurrera. Den måste stärka småföretagandet och anpassa skattesystemet för nyföretagande och därmed stimulera de välståndsskapande krafter som är så viktiga just när det gäller småoch nyföretagande. Den måste föra oss in i den europeiska gemenskapen och anpassa näringslivets villkor till de förutsättningar och krav som ställs. Bl.a. behöver vi en ny förvärvslagstiftning som innebär att det blir lika möjligheter för utländska företag att köpa svenska som för svenska företag att köpa företag inom EG området. Vi behöver också en politik som bibehåller kärnkraften så länge den är säker och ekonomisk och gör hela det energipolitiska scenariot överblickbart så att man på någorlunda säkra grunder kan genomföra de investeringar man vill göra och inte behöver skyffla dem till utlandet i stället. Om man genomför en sådan politik återskapar man tilltron till Sverige, och då återkommer investeringarna till Sverige i stället för att flytta till utlandet. Den politiken kan vi aldrig administrera fram med hjälp av vare sig partiprogram eller käcka uttalanden. Den måste grundas på generella åtgärder som hjälper företagen att skapa de förutsättningar som behövs för att de skall bli konkurrenskraftiga och därmed skapa det välstånd vi behöver. Den näringspolitik som socialdemokraterna har slagit in på tycks gå två decennier tillbaka i tiden och bort från verkligheten. Det är en politik som inte ligger i takt med den utveckling vi har i hela vår omvärld, och inte i takt med den utveckling som sker inom hela Östeuropa. Fru talman! Med det anförda instämmer jag i samtliga moderata reservationer i detta betänkande, men nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 1, 10 och 22.

Fru talman! ”Industriproduktionens tillväxt i Sverige har under senare år varit svag jämfört med utvecklingen i andra avancerade industriländer. Trots detta har de stora svenska industrikoncernerna fortsatt att utvecklas gynnsamt. Detta har skett genom att de har riktat sin expansion utomlands.” Det jag citerade här, fru talman, var inledningen i Industriförbundets nyutkomna utredningsrapport. Rapporten heter dessutom Expansiva koncerner i kärv hemmamiljö. Det är betyg det, herrar och damer socialdemokrater i regering och riksdag! Därtill kan läggas att nyföretagandet i Sverige visserligen har ökat ganska kraftigt, men inte alls i den takt som nya företag sett dagens ljus i andra västeuropeiska länder. Exempelvis i Västtyskland har tillkomsten av nya småföretag — proportionellt sett — vida överstigit utvecklingen i Sverige. Ja, den ”kärva hemmamiljön”, den är anmärkningsvärd i en tid som har präglats av lång och intensiv högkonjunktur. Den är så mycket mer anmärkningsvärd mot bakgrund av socialdemokraternas ständiga tal om ”den tredje vägens politik”. Men det uttrycket har kanske upphört att existera nu på sistone, då både regeringskris och ekonomiskt krispaket fullständigt dödförklarat den tredje vägens politik. Varför har vi ett kärvt näringsklimat i Sverige? Jo, det beror — som vi i folkpartiet ser det — främst på fyra grundorsaker: För det första har vi ett — som Kjell-Olof Feldt uttryckte det — perverst skattesystem i Sverige — ett skattesystem som vi äntligen håller på att byta ut. Det system som har rått hittills har drivit upp en kostnadsspiral i produktionen, som skapar ett svårt handikapp för svenskt näringsliv i konkurrensen på utlandsmarknaden. Det är främst hög lönestegring, prisstegring, inflation, hög sjukfrånvaro och brist på arbetskraft. Den andra grundorsaken är osäkerheten om svenskt deltagande i den Europeiska gemenskapen. En villrådig regering, som ömsom stänger och ömsom öppnar dörrar till EG-samarbete på medlemsnivå, skapar oro i näringslivet och främjar företagsflykt från landet. För det tredje råder en om möjligt ännu större villrådighet inom regeringen på energiområdet. Beslutet om förtida kärnkraftsavveckling utan att det finns acceptabla alternativ är en oroshärd. En nära förestående stängning av två kärnreaktorer med kraftigt stigande elpriser som följd — och kanske t.o.m. risk för elbrist — är naturligtvis ännu ett skäl till att tala om ”kärv hemmamiljö”. Den fjärde orsaken, slutligen, är en socialistisk näringslivssyn med misstänksamhet mot fri och privat företagsamhet och med förkärlek för statligt ägande och politisk styrning. Dessa fyra faktum är nog de egentliga orsakerna till att svenskt näringsliv talar om en ”kärv hemmamiljö” och har lätt att finna betydligt gynnsammare företagarmiljöer utanför Sveriges gränser. Det här borde oroa regeringen och industriministern i hög grad. Fru talman! Låt mig något närmare belysa de här fyra felen i svensk näringspolitik. Vi har märkt att socialdemokraterna helst inte vill diskutera skiljelinjen mellan socialistisk och liberal syn på enskild företagsamhet. Det är inte många veckor sedan jag tog upp ämnet här i kammaren, men den socialdemokratiske talesmannen gled då undan med hänvisning till att det var för vacker årstid att debattera. Nu är det väl ändå ofrånkomligt, emedan dagens betänkande om näringspolitiken mycket tydligt vittnar om våra olika viljeinriktningar. Socialdemokraterna — ivrigt påhejade av partierna längre ut till vänster, kommunisterna i nya kläder och miljöpartiet — har alltigenom en misstro mot företagare, medan vii folkpartiet hyser en tilltro till enskild företagsamhet. Socialistiska partier tycks känna en instinktiv motvilja mot företagare. För att ha riktig kontroll över dem, vill ni använda så många statliga organ som möjligt. Dessa skall utgöra någon form av säkerhetsgaranti eller skydd för enskilda människor. Utvecklingsfonderna skall svara för utbildning och rådgivning, statliga riskkapitalbolag skall ge ekonomisk handräckning och samtidigt avhända företagarna en del av ägandet till förmån för staten. Löntagarfonder och AP-fonder ges stora möjligheter att lägga under sig svenskt nä ringsliv. Och politikerna skall ges rika möjligheter till styrning och andra former av ingrepp i det marknadsekonomiska systemet. I en liberal näringspolitik är marknadsekonomin basen. Det marknadsekonomiska systemet är överlägset alla andra ekonomiska system som medel att förverkliga människors frihet och välfärd. Marknadsekonomi innebär att det är konsumentens köpbeslut som styr hur samhällets resurser skall utnyttjas för produktion av varor och tjänster. Det är den enskilda människan som är den suveräne experten på sina unika behov och önskemål. Därför är alla system som bygger på att produktion och konsumtion planeras och bestäms av myndigheter, alltså planekonomier, dömda att misslyckas. Just sådana misslyckanden har nu uppenbarat sig på löpande band i Östeuropa. Och samtidigt som öststaterna frigör sig från kommunismens olidliga tvångströja, frigör de sig också från planhushållningen som ekonomiskt system. Men övergången till marknadsekonomi är en svår process, och vi har också stort svenskt intresse av att den lyckas. Länder med marknadsekonomi har också visat sig ha förutsättningar att komma till rätta med de miljöproblem som följer i industrisamhällets spår. Långt svårare är de miljöproblem som är en följd av ekonomisk underutveckling eller av socialistisk rovdrift. För att behålla välfärden eller för att öka den är det viktigt att landet får en näringspolitik som leder till ett positivt näringsklimat, dvs. stimulerar till investeringar här hemma, utveckling av företag och nyföretagande som kommer hela landet till del. Men regeringen tycks inte inse detta. Socialdemokraternas ambition att i stället öka statens och de fackliga organisationernas maktkoncentration och kontroll över det svenska näringslivet har förstärkts. Det är en mycket olycklig och oroande utveckling, som går på tvärs mot utvecklingen i hela Europa och i nästan alla andra länder i världen. När t.o.m. kommunistiska länder överger planekonomin, envisas svenska socialdemokrater med att hålla fast vid en blandekonomi som består av hälften av vardera. Det är till att vara konservativ, måste jag säga! Industriminister Rune Molin har sedan sitt tillträde slagit an tonen om ökat förstatligande. Hans första näringspolitiska proposition präglas av samma ägariver. Redan har han fått riksdagen att besluta om ett holdingbolag för de statliga företagen, vars tillgångar kommer att uppgå till ca 27 miljarder kronor. Folkpartiet har givetvis motsatt sig detta och kräver i stället en utförsäljning av de statliga företagen. Nästa steg som finns med i dagens betänkande är bildandet av ett antal statliga riskkapitalbolag. Bolagen skall satsa ägarkapital i småföretag. Bolagen skall vidare sammankopplas med utvecklingsfonderna och småföretagsfonden. Här handlar det återigen om en överföring av privat ägande till statligt ägande. När ett småföretag, som staten tycker är tillräckligt intressant att bli delägare i, behöver riskkapital kliver det statliga bolaget fram och satsar pengar mot ett motsvarande delägande. När småföretaget sedan hamnar i ekonomisk kris räcker staten ut sin hjälpande hand mot att få bli ägare. Skulle staten bedöma företaget som ointressant att äga uteblir riskkapitalet. Folkpartiet protesterar! Det här är en form av utpressning. Det råder svå righet att få tag i verkligt riskkapital på en marknad som i övrigt har god tillgång på kapital. Vi anser att statens uppgift då bör vara att underlätta för småföretagen att komma åt kapitalet och inte att spela bank med stor ägarhunger. Därför bör utvecklingsfonderna vara garantigivare och påta sig en större andel av risken — exempelvis 80 96 och företagaren 20 20. Det blir alltså en form av samriskgaranti. På så sätt kan privata riskkapitalbolag försäkra sig mot förluster och därigenom sprida sig på marknaden, vilket skapar större och bredare tillgång på riskkapital. Fru talman! Det finns kanske inte så mycket mer att säga för närvarande om näringslivets oro för den vinglande energipolitiken. Det råder tydligen total handlingsförlamning inom regeringen, och vi förstår att starka viljor skall mäta sina krafter mot varandra innan det kan föreligga en proposition. Men väntetiden är djupt olycklig, för när företag flyttar ut får det följdverkningar både nationalekonomiskt och sysselsättningsmässigt. Som oppositionsparti kan vi bara vänta på vad regeringen tar för initiativ så småningom. Men den bästa modellen vill jag ändå framhålla: Det finns ett brett stöd för regeringen att hämta i Sveriges riksdag för en energipolitik som beaktar näringslivets möjligheter och inte äventyrar sysselsättningen, inte ökar koldioxidutsläppen, bygger på olika energikällor och river upp beslutet om en förtida avveckling av kärnkraften. Fru talman! I inledningen tog jag också upp EG-frågan som en av orsakerna till den kärva hemmamiljön. I dag står vi helt utanför den europeiska gemenskapen. Det är inte ens säkert att vi får något egentligt avtal mellan EFTA och EG. Skulle vi lyckas med de förhandlingarna står vi ändå utanför beslutsfattandet. Regeringen tycks vara nöjd med rådande förhållanden. Näringslivet är det inte. Utan att försöka framhäva mig som någon expert på EG-frågorna har jag ändå vid besök i Europaparlamentet fått en sak fullständigt klar för mig: den kyliga inställning som EG-länderna har till Sverige och svenskt deltagande. Vi uppfattas som ett land vars intresse för EG är påfallande så länge det gynnar svensk ekonomi — dit men inte längre! Något engagemang eller någon entusiasm för ett stort enat Europa med stark ekonomi, marknad, konkurrenskraft och gemenskap finns inte i Sverige. Den bilden har regeringen skapat av oss. Det är mycket olyckligt, och inte blev det bättre av statsministerns utspel nyligen. Det som också ger en vrångbild här hemma är det allmänt slarviga talet om huruvida vi skall gå med i EG. Det låter, även på initierade och ansvariga personer, som om vi bara hade att välja. Det är helt fel. Det enda vi kan välja är om vi vill ansöka om medlemskap — vi kan inte välja om vi skall bli medlemmar. Det väljer EG — inte vi. Vi svenskar tycks tro att vi är betydelsefulla för EG och att vår marknad är viktig för EG-länderna och att vår produktion är betydelsefull. I själva verket är det så att de 12 länder med 320 miljoner människor som engagerar sig, arbetar intensivt med det de tror på och drömmer om att utveckla — dem kvittar det om inte Sverige med sina 8 miljoner invånare vill delta. Förlorarna i så fall är inte de 320 miljonerna, utan de 8. Slutligen, fru talman, kostnadsutvecklingen i Sverige är ett stort bekym mer. För varje vecka försämras svenskt näringslivs konkurrenskraft. Enligt en konjunktursprognos från Industriförbundet beräknas industriproduktionen sjunka med ett par procent under 1990. Svenska företag slås ut i konkurrensen, råkar i ekonomisk kris och tvingas att avveckla. Andra företag flyttar ut från Sverige, och utländska företag väljer att inte investera i vårt land. De svenska småföretagen, entreprenörerna och legotillverkarna lever redan på marginalen, och om utvecklingen fortsätter och/eller konjunkturen vänder nedåt är vår så betydelsefulla småföretagsamhet mycket sårbar. Kostnadsutvecklingen måste hejdas. Det hedrar regeringen att den stått fast vid skattereformen. Dess tillkomst är det viktigaste instrumentet mot löneökningar, prisstegringar, inflation och arbetskraftsbrist. För att minska frånvaron på arbetsplatserna har folkpartiet också lyckats få regeringen med sig på att införa en arbetsgivarperiod med kostnadstäckning för företagen. Det är bra. Låt oss se vilken effekt detta får. Vi är inte främmande för att ta också nästa steg, karensdagar, om det krävs. Men vi har valt att ta en sak i taget.

Fru talman! Utan att gå in på alla skiljande ståndpunkter och varje reservation vill jag säga att folkpartiet naturligvis stöder alla reservationer som vi undertecknat, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 1, 9 och 23.